Herr talman! Jag skall nöja mig med att ta upp en enda sak av de många som herr Mattsson i Lane-Herrestad berörde i sitt inlägg, nämligen kulturfonden. Kulturutskottets ordförande tycks faktiskt leva i en liten villfarelse när det gäller kulturfonden, sådan den är föreslagen från folkpartiets sida. Det är kanske förståeligt. Begreppet fond kan bidra till att skapa en viss oklarhet om formen för verksamheten. Uttrycket kulturfond skall inte uppfattas i en alltför traditionell mening. Vad jag avser är inte en institution som fördelar avkastningen av ett visst kapital, utan det anslag som årligen bör tillföras fonden bör tvärtom normalt fördelas till olika ändamål, även om det bör finnas en viss möjlighet att med hänsyn till variationer i bidragsbehovet spara viss del av anslaget till ett kommande år. Syftet med fonden har jag redogjort för tidigare, och jag behöver inte upprepa det. Jag vill bara nämna att i jämförelse med vad som är möjligt med anslaget under åttonde huvudtiteln ”Bidrag till särskilda kulturella ändamål” skulle den här fonden kunna vara mera flexibel i anslagsgivningen. Den skulle ha en styrelse som vore allsidigt sammansatt, där t.ex. folkrörelserna och kulturarbetarna vore företrädda och där det också fanns representanter för regionala och lokala organ. Vidare skulle en kulturriksdag kunna utgöra ett slags allmänhetens kontroll och medinflytande när det gäller anslagen till olika ändamål. Jag ville alltså till en viss grad korrigera uppfattningen om vad vi menat med uttrycket kulturfond.

Herr talman! När jag satt i bänken kom jag att tänka på en ramsa som en av mina gamla skollärare hade på väggen: ”O, varför skall jag vid denna sena timma få höra ord om skola och fin kultur, när mjödet dunstar och står på lur?” Författaren till ramsan är okänd. Jag säger inte det här med tanke på morgondagens debatt utan endast med avseende på den sena timman. När vi förra året diskuterade kulturanslaget här i riksdagen blev det mycket av ensidig debatt omkring ersättningen till kulturarbetarna. Eftersom alla grupper i samhället skall ersättas för sitt arbete, var det väl inget fel på det resonemanget, men ju mera man sysslar med kulturfrågor, desto mera kommer man underfund med att den saken bara är en del i ett större sammanhang. Många av oss som sysslar med kulturfrågor på olika nivåer — inom den egna kommunen eller inom landstinget — försöker utforma kulturpolitiska förslag, där vi ofta har som målsättning att få ut kulturen till de många människorna. Varhelst de bor skall de få uppleva kulturinsatser. Det är på grundval av sådana erfarenheter som jag vill ta till orda i den här sena timmen. Det finns i vårt samhälle alltför många människor som står vid monotona och stressande arbeten och har svårt att orka fånga upp kulturutbuden. Därför ligger det stort ansvar på oss som samhällsplanerare att hitta de rätta vägarna med kulturutbuden. Ofta får vi kämpa emot de kommersiella rörelserna i samhället där kändisar och toppidoler blir högröstade och mycket påträngande för människorna, och därför får inte kulturen bli något som går på sidan om vårt vanliga planerande utan vi måste ha den invävd i vårt vanliga samhällsmönster.

Kulturutbudens antal och kulturupplevelserna beror också på hur vi organiserar upp verksamheten, och där vet vi att ute i kommuner och landsting har det hänt mycket på den senaste tiden.

Där har vi numera kulturnämnder med mycket starka kontakter med våra folkrörelser, med våra bildningsorganisationer som har en gammal tradition att bära ut kulturen till människorna, med kontakter med våra museer och med kontakter med kulturarbetarnas egna organisationer. Rekommendationerna om enprocentsregeln har väl också beslutats och accepterats av några landsting där man avsätter en procent av byggkostnaden för utsmyckningar. I Årsbok för Sveriges landsting 1971 redovisades att landstingen under året 1970 inköpt konst för 1 857 600 kronor och årsanslaget för teaterverksamhet var 1 866 100 kronor. Vi vet att det går ut ansenliga belopp till museer, till bygdegårdar, till folkspel av skilda slag, till bildningsorganisationer och till utsmyckningar som redovisas på andra konton. Riksutställningar som jag nämnt tidigare har varit en stimulans för många kommuner. Jag skall bara nämna ett förslag som Riksutställningar skänkte vår kommun genom att föreslå andra former av utställningar. Det stimulerade Borlänge kommun att under de senaste fem åren under sommarmånaderna ha konstutställning på gatan. Där hade man förra året ett besöksantal på en miljon människor som såg utställningen, och man sålde för en halv miljon kronor. Vi har genom det nya agerandet kommit underfund med att konsten måste finnas ute bland människorna om den skall bli föremål för upplevelse, debatt och köplust. Vi vet också att vår lilla konstklubb här i riksdagen säljer för 70 000-80 000 kronor per år på sina två utställningar. De av mig nämnda försöken att på olika sätt få ut kulturfrågorna resulterar ofta i att vi får större kontakter med våra kulturarbetare. En viktig uppgift för vårt agerande är ju också att skaffa dem arbetsuppgifter, att få in dem i ett större sammanhang med social och ekonomisk trygghet. Därför vill jag gärna understryka vikten av att de förhandlingar som pågår inom KLYS systematiskt vidgas och fördjupas. Departementschefen skriver i sin proposition att de förstärkningar av anslaget som föreslås i år är att beteckna som provisoriska i avvaktan på de förslag som kulturrådet snart kan väntas lägga fram. Med de löftena anser jag att vi får vara nöjda. Säkerligen finns det risk för att man låser förhandlingar som pågår, om man för hårt engagerar sig för en viss grupp av kulturarbetare. Genom sitt agerande kanske man dessutom driver upp förhoppningarna för högt hos vissa grupper av kulturarbetare. Det är därför beklagligt att vi inte inom detta annars så trevliga utskott har kunnat enas på denna punkt utan har lagt fram olika förslag. Med detta har jag, herr talman, bara velat säga att kulturinslag har stimulerats. Nya initiativ kommer också att tas inom kommuner och landsting. Jag ber att få instämma i de yrkanden som herr Björk i Göteborg ställt i denna fråga.

Herr talman! Jag hade tänkt att hålla ett långt och lysande anförande, gärna framfört med det arroganta och överlägsna tonfall som tillhör herr Björks i Göteborg specialiteter. Men natten lider och det är snart dags för frukostuppehåll; jag skall därför försöka vara så kortfattad som möjligt i sträng nordisk litterär tradition. De tre socialdemokratiska reservationerna innehåller faktiskt — det upptäcker man så småningom — ett konkret ställningstagande. Man vill gå med på en höjning av biblioteksersättningen men man vill höja de i propositionen föreslagna anslagen till bildkonstnärer, konsthantverkare och fria teateroch dansgrupper med 900 000 kronor. Motiveringarna är litet snåriga, men jag skall ändå försöka kommentera dem. Man hänvisar bl.a. till de överläggningar som har ägt rum mellan departementet och KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Departementet har, påpekar man, i propositionen följt de prioriteringar som förordats av KLYS; att höja biblioteksersättningarna skulle vara — för att använda reservationens ord — att snedvrida prioriteringarna och att ensidigt satsa just på biblioteksersättningarna. Värdet av sådana här överläggningar, skriver man, skulle minska om riksdagen inte respekterar de avvägningar mellan olika konstnärsgrupper som framkommit vid överläggningarna. Det sistnämnda håller jag med om, men reservanterna har fått det här med KLYS: prioriteringar om bakfoten. Herr Björk låter vederhäftig, men han gör sig överraskande ofta skyldig till missuppfattningar och misstag. Det är alldeles riktigt att departementschefen i årets statsverksproposition i stort sett har följt de av KLYS förordade prioriteringarna. I varje fall har han inte gått emot dem. Som en följd härav har anslaget till konstnärsstipendier höjts med 926 000 kronor. Detta kommer både bildkonstnärer och konsthantverkare till godo. Därutöver har anslaget under B 15, Bidrag till särskilda kulturella ändamål, förstärkts med 400 000 kronor, avsedda att användas av Mus 65 i huvudsak som ersättning åt konstnärer för verk som visas vid utställningar. Och vidare har anslaget för förvärv av konst till statens byggnader räknats upp med 0,5 miljoner kronor. Under samma anslag har det belopp som avses för fria teateroch dansgrupper höjts med 200 000 kronor till 1,2 miljoner kronor. De här förstärkningarna är helt i linje med KLYS:s prioritering. Visst är de små — men utskottets majoritet har låtit sig nöja i vårt mångomtalade trängda ekonomiska läge. Däremot har departementschefen inte föreslagit någon höjning av biblioteksersättningens grundmultipel — han har stannat vid en korrigering av ersättningen för översättningar, som närmast av ett misstag råkade hamna utanför den höjning av biblioteksersättningen som beslöts av riksdagen förra året. Inom utskottet är man nu av den meningen att den sammanlagda ersättningen till de fria kulturarbetarna bör förbättras utöver departementschefens förslag. Den socialdemokratiska minoriteten menar att man ytterligare skall räkna upp anslagen för de nyssnämnda grupperna — bildkonstnärerna, konsthantverkarna och de fria grupperna. Utskottsmajoriteten anser att man skall höja författarnas biblioteksersättningar. Det är utskottsmajoritetens förslag som följer KLYS:s prioriteringar och inte utskottsminoritetens. I reservationen C betonar man rättvisekravet. Om man höjer biblioteksersättningens grundbelopp med 3 öre, säger man, begår man en orättvisa gentemot andra kulturarbetargrupper. Det är klart att man kan tycka på det viset — men det är inte något mer än ett tyckande. Och kulturarbetarna själva förordar den här höjningen med 3 öre. Det är möjligt att författarna vissa år får en bit av statens kulturkaka som kan tyckas vara proportionellt större än de bitar som kommer andra grupper till del, men det har i så fall en enkel förklaring. Författarna skriver böcker. Böckerna köps av samhället och lånas gratis ut från biblioteken. Och lånen registreras. Man får därmed ett bra och enkelt mått på hur många böcker som läses och vilka böcker. Man kan mäta konsumtionen. Och vi har kommit på ett enkelt sätt att ersätta författarna för denna konsumtion av deras verk. När det så småningom blev självklart för alla — och det tog sin tid — att författarna skulle ha ersättning för biblioteksutlåningen, då har det börjat bli självklart för alla att också övriga fria konstnärsgrupper måste få ersättning från samhället för sina insatser. Det är svårare att hitta riktiga och rimliga ersättningsmetoder för de övriga grupperna — men biblioteksersättningen tvingar fram lösningar också för dem. Författarna har kunnat gå i spetsen när det gällt att hävda ersättningskravet gentemot samhället. Och det har varit och kommer att bli av mycket stor betydelse också för övriga konstnärsgrupper. Man kan naturligtvis i likhet med reservanterna säga att det just i år är riktigare att låta biblioteksersättningen stå över och förstärka de anslag som gynnar andra konstnärsgrupper. Å andra sidan kan man hävda att det just i år är särskilt angeläget att låta också författare och översättare få del av den höjning man har råd med inom den fria kultursektorn. Och skälet finns formulerat i reservanternas första reservation, A 1 a, i en ovanligt klar mening. Man säger där i en passus att man bör pröva olika former för ”något slag av inkomstgaranti” för vissa kulturarbetargrupper. Författarförbundet och Sveriges författarfond har ganska länge sysslat med det här problemet och försökt tänka fram en lösning. Den modell man nu har fastnat för är ett system med garanterad författarpenning, som efter ansökningsförfarande skall komma ett antal författare till del. Principen är mycket enkel. Fonden ser till att dessa författares författarpenning — alltså den individuella delen av biblioteksersättningen — kompletteras med ett stipendium så att man når upp i ett årligt belopp av 20 000 kronor. Denna inkomstgaranti kommer att ge sina mottagare en ekonomisk grundtrygghet under tills vidare en försöksperiod av fem år. I torsdags, den 18 maj, kunde Författarfondens styrelse fatta beslut om en sådan inkomstgaranti för en första grupp av författare, ett 60-tal. Antalet inkomstgarantier bör utökas till det dubbla för att fondstyrelsen skall ha möjligheter att skapa sig en riktig uppfattning av detta systems fördelar och nackdelar och därefter genomföra eventuellt nödvändiga korrigeringar. Jag törs påstå att bara detta är skäl nog att genomföra den höjning av biblioteksersättningens grundmultipel från 15 till 18 öre som föreslås av utskottet. Därmed har vi tagit fullt ut det första verkligt betydelsefulla steget mot en lösning av problemet med de fria kulturarbetarnas grundtrygghet. Det är inte bara en angelägenhet för författare, det är en angelägenhet för alla kulturarbetare. I dag ser vi de riktlinjer efter vilka författarnas ekonomiska problem skall lösas, och lösningen ligger nästan inom räckhåll. I morgon kan vi — med ledning av författarnas erfarenheter — på allvar börja arbeta på hur vi skall kunna lösa t.ex. bildkonstnärernas besvärliga ekonomiska situation. Ett par detaljer innan jag slutar. I propositionen föreslås att avtrappningsreglerna för författarpenningen skall ändras. Hittills har det varit så att de belopp som tillfaller de enskilda författarna reducerats till hälften när antalet lån ligger över 50 000. En andra gräns ligger vid 200 000 lån, då författarpenningen reduceras med 80 procent. Departementschefen biträder det ändringsförslag som lagts fram av författarfonden, enligt vilket den första avtrappningen skall ske först vid 100 000 lån. Reservanterna gör här en anmärkning. De menar att detta förslag skulle vara ”till nackdel för författare med lägre inkomster”. Om det inte föreligger något tryckfel kan man lätt få intrycket att reservanterna inte satt sig in i hur det här ersättningssystemet är konstruerat. I den första reservationen befarar man att man ”inte har tillräckliga garantier” att en förstärkning av författarfonden inte ”i första hand skulle komma de författare till godo” som bäst behöver den — dvs. de som har låga sammanlagda inkomster och som fått sin situation försämrad genom konjunkturutvecklingen. Jo, det finns en tillräcklig garanti för att förstärkningen i första hand kommer dem till godo som bäst behöver den — och den garantin är dels författarpenningens konstruktion med avtrappning för de högutlånade, dels författarkårens dominerande inflytande på hur fondens fria del skall användas. Reservanterna skriver vidare att det är ”önskvärt att fördelningen av författarfondens medel mellan olika intressenter blir föremål för belysning”, och man hoppas få litet ledning därvidlag av kulturrådets kommande betänkande. Jag är litet osäker på vad som menas med ”intressenter”, men frågan är om jag inte skall be herr Björk i Göteborg att tala litet med litteraturutredningens ordförande och höra om inte han kan kika på det problemet. I ett särskilt yttrande framhåller fru Ryding att hon visserligen biträder utskottets förslag om en höjning av grundmultipeln från 15 till 18 öre men att frågan om författarnas biblioteksersättning inte förts till en lösning förrän beloppet uppgår till 30 öre i dagens penningvärde. Jag delar helt fru Rydings uppfattning men kunde inte ansluta mig till yttrandet av det enkla skälet att jag var förhindrad närvara vid utskottets justeringssammanträde. Det är emellertid klart att det kan ta sin tid innan biblioteksersättningen når upp till detta mer eller mindre slutliga grundbelopp. Det sammanhänger bl.a. med i vilken takt man kan förstärka ersättningarna till andra konstnärsgrupper.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

Herr talman! Att skriva böcker är för flertalet författare i dag i Sverige inte någon särskilt lysande affär. Det gäller både författare av skönlitteratur och författare av facklitteratur. Det gäller heltidsförfattande och deltidsförfattande. På båda områdena finns det några få mycket markanta undantag. Det föreligger emellertid enligt min mening inga som helst skäl att behandla författare av facklitteratur och författare av skönlitteratur olika när det gäller de rätt blygsamma förmåner som samhället ger dem för användning av deras verk vid biblioteken. Men detta är vad som i realiteten sker i fråga om biblioteksersättningen genom att de s.k. vetenskapliga biblioteken, fackbiblioteken, har uteslutits från regeln om författarpenning för utlånade exemplar. Utskottet säger om den här frågan att motionärernas förslag beräknas medföra ett omfattande arbete som inte står i rimlig proportion till vad man härigenom skulle få i biblioteksersättning. I likhet med herr Källstad och fru Frenkel, som avgivit ett särskilt yttrande, ställer jag mig litet tveksam på den punkten. Man skulle ju kunna använda samma typ av stickprovsundersökningar som utnyttjas för biblioteken i övrigt, även om det bleve ett större antal titlar vid de vetenskapliga biblioteken. Men i övrigt har jag litet svårt att förstå vad det är för ett omfattande arbete som skulle uppstå vid de vetenskapliga biblioteken, och jag ställer den frågan till någon inom utskottet. Det här är naturligtvis inte någon stor fråga ekonomiskt sett, men det är en rättvisefråga som följs med viss uppmärksamhet av den berörda gruppen människor, som under ofta ganska stora ansträngningar och uppoffringar försöker sprida fackkunskaper till en vidare krets. Och jag tror att det finns ett betydande behov av författande på det här området både när det gäller kursböcker och när det gäller populärvetenskap. Att skriva fackböcker leder för det mesta varken till rikedom eller till makt eller till ära. Jag tycker att man kan ställa kravet på likabehandling av olika kategorier av författare, och det är bara det som varit utgångspunkten för den motion som väckts i frågan.

Herr talman! Jag har väckt två motioner som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 18 — dels motionen 1077 som jag väckt tillsammans med fru Söder och där vi begär att planeringen och målsättningen för kulturpolitiken skall inordnas i samhällets regionalpolitiska handlingsprogram, dels motionen 1054 där jag tagit upp frågan om åtgärder för att trygga distributionen av böcker genom bokhandeln. Jag skall säga några ord helt kort om den sistnämnda motionen. Jag hade önskat att kulturutskottet skulle ha uttalat sig för det kulturella jämlikhetskrav som bokdistributionen genom bokhandeln är och överlämnat uttalandet till den arbetande litteraturutredningen. Det finns en möjlighet att utskottets uttalande nu kan missuppfattas. Utskottet skriver: ”Problemet kommer att behandlas av litteraturutredningen, och utskottet avstyrker därför yrkandet om en särskild utredning av frågan.” Jag vill då framhålla att jag i min motion sagt att det förefaller lämpligast att litteraturutredningen får i uppdrag att utan onödigt dröjsmål utreda frågan och lägga fram förslag till lösning. Jag har alltså begärt att frågan utreds men inte att en särskild utredning skall tillsättas. Det är bara ett förtydligande för undvikande av missförstånd. Jag uttalar förhoppningen att litteraturutredningen skall lägga stor vikt vid den här frågan och försöka lösa de aktuella problemen när det gäller bokdistributionen för oss som bor ute i bygderna. Hurudana de nu än ser ut, om det är mindre eller medelstora orter, så innebär boklådorna en kulturell service som vi inte kan tänka oss att vara utan. Vi måste ställa krav på att få vår beskärda del av kulturdistributionen — det måste vara samhällets uppgift att garantera oss denna service, om det inte kan ske på annat sätt. Frågan om bokdistributionen har ju aktualiserats dels genom det nya prissystemet för bokhandelsbranschen, dels genom Svenska kommunförbundets agerande när det gäller distributionen av skoloch biblioteksböcker. Hittills har ju bokhandeln haft hand om denna distribution, och den verksamheten betyder mycket för bokhandeln och inte minst för boklådornas existens på de mindre orterna. Svenska kommunförbundet har alltså planer på att bygga upp en egen organisation för distribution av skoloch biblioteksböcker. Inköp skulle då göras direkt från förlagen, och boklådorna skulle ställas utanför distributionen. Syftet med denna organisation är att förbilliga distributionen och därmed kostnaderna för kommunerna. Naturligtvis är det i och för sig ett mycket lovvärt syfte att försöka minska kommunernas kostnader. Det är bara det att jag har svårt att tro att man i det långa loppet skulle kunna åstadkomma några minskade kostnader. Böckerna svarar ju bara för några få procent av de totala kostnaderna för utbildningsväsendet. Några större besparingar kan det därför inte bli fråga om. En kommunal distributionsapparat kostar naturligtvis pengar den också. Vad som behövs är en rationell och smidig bokdistribution, och den ger boklådorna nu. Det behövs fackkunskap för att klara av en god distribution. Om boklådorna kopplas bort måste kommunerna själva anställa fackkunnigt folk, som kan sköta bokhantering, kompletteringar, returer, kontroller och ändringar. Man måste också ta med i beräkningarna de konsekvenser som kan drabba boklådan på orten i form av nedläggning. Det har nämnts siffror som visar att ett hundratal boklådor skulle kunna vara i farozonen, om det vill sig illa. I väntan på utredningens förslag hoppas jag och tror att kommunalmännen bedömer vilken inköpsordning som är den mest ändamålsenliga och att man därvid också beaktar konsekvenserna för kommuninvånarna, om kommunalmännen skulle sluta att utnyttja bokhandelns tjänster. Man måste alltså ha en samlad bedömning rörande effekten av en annorlunda inköpsordning och därvid inte minst beakta kommuninvånarnas behov av den form av kulturservice som bokhandeln ger.

Herr talman! Herr Källstad började sitt anförande med att säga att jag var sur Över att de borgerliga hade kommit överens med kommunisterna i fråga om biblioteksersättningen. Jag förstår inte riktigt varför jag skulle vara sur. Ju mer som vi känt av denna sak och om oppositionspartiernas agerande, desto obehagligare måste det bli för dem. Det var betecknande att nästan samtliga oppositionstalare föreföll livrädda för att diskutera prioritetsfrågorna på kultursektorn, vilka ju är det helt centrala i dessa sammanhang. Såvitt jag kunde märka använde herr Källstad över huvud taget icke ordet prioritet. Från saklig synpunkt är det naturligtvis sorgligt att oppositionens agerande medför snedvridningar och orättvisor. Det gäller inte bara i år.

Men har ni valt den kursen, och vill ni ha det på det sättet — ja, då får ni väl också försöka att försvara det utåt. Jag känner inget särskilt medlidande med oppositionens representanter därvidlag. Herr Källstad frågade mig också varför inte socialdemokraterna kunde gå med folkpartireservationen när det gällde konstnärsstipendierna, när vi nu ändå tycker att bildkonstnärerna och konsthantverkarna behöver samhällets bistånd i första hand. Ja, vi gjorde gång på gång under utskottsbehandlingen klart att vi var intresserade av en paketlösning med en rimlig avvägning mellan olika gruppers intressen, och i så fall hade vi väl också kunnat överväga den här motionen. Men det är uppenbart att vi som — trots vad som ibland påstås — kanske ändå har något större ansvar för statens finanser än andra partier, inte gärna kan kosta på oss att först rösta fram folkpartiets krav och sedan få lov att finna oss i att dessutom de borgerligas och kommunisternas gemensamma krav rörande biblioteksersättningen går igenom. Vi hjälper ju bildkonstnärer och konsthantverkare väl så mycket genom vårt yrkande under punkten om Bidrag till särskilda kulturella ändamål Fru Ryding talar om kallt krig. Jag tycker att det är kommunisterna som i sin motion för ett kallt krig mot regeringen.

Gentemot detta har vi hävdat att Sverige i alldeles särskild grad demonstrerar generositet och tolerans på kulturområdet. Jag skulle verkligen vilja fråga fru Ryding var hon finner större statlig generositet och tolerans gentemot obekväma kulturyttringar än i vårt land. Vi har uttryckt en stilla förmodan om något slags inspiration utifrån. Fru Ryding blev mycket upprörd över denna förmodan, och då får vi väl ta den tillbaka. Det innebär uppenbarligen att hon för sin del inte kan peka på något land som är ett föredöme, något land som skulle vara överlägset Sverige när det gäller generös kulturpolitik. Märkligt är också att fru Ryding när hon skall exemplifiera anför bl.a. centrumbildningarna och de fria teatergrupperna. Samtidigt har hon genom att liera sig med de borgerliga försatt sig i den situationen att hon tvingas att i praktiken gå emot socialdemokraternas yrkande, som skulle ge mera pengar till just de fria grupperna och centrumbildningarna. Men det är kanske inte så lätt alla gånger att följa sin principer. Fru Ryding undvek visligen att tala om bildkonstnärerna, vilket också kan noteras. Fru Mogård var den här gången alldeles ovanligt mild i tonen. Jag drar mig verkligen för att så här dags störa harmonin, men jag måste ändå säga att fru Mogård i någon mån missförstått situationen. Vi anser att det finns vissa enkla ting vi är överens om, och det är att strävandena att skapa arbete och sysselsättning och därmed ersättningsmöjligheter till kulturarbetarna bör spela en central och primär roll i kulturpolitiken. Vi kan konstatera att detta också i hög grad präglar den aktuella kulturpolitiken, och vi vill gärna se mer i den riktningen. Men vad gör fru Mogård? Jo, hon vill öka biblioteksersättningen, vilket tvärtemot hennes förmenta principer innebär möjligheter till en väsentlig ökning av stipendiegivningen till författare. Samtidigt vill hon rasera möjligheterna att ge sysselsättning och arbetsutkomst för bildkonstnärer och andra i samband med Riksutställningars verksamhet. Jag är inte riktigt övertygad om att fru Mogård har tänkt igenom dessa saker. Men jag vill som sagt inte ytterligare störa friden vid detta klockslag. Fru Mogård var tacksam för vår hänvisning till svensk förhandlingstradition.

Ett sådant handlande står faktiskt inte i överensstämmelse med svensk förhandlingstradition. Herr Mattsson i Lane-Herrestad lovprisade författarnas solidaritet när det gällde biblioteksersättningens fördelning. Det leder mig till slutsatsen att herr Mattsson måste vara okunnig om att principerna för detta är fastställda av riksdagen och reglerade i en kunglig kungörelse. Om man skulle få en förhandlingsordning med erkännande av en individuell rätt för varje författare till viss ersättning i förhållande till utlåningen av hans böcker, är det inte fullt så säkert hur det skulle gå med solidariteten.

Men herr Sundmans utläggningar tvingar mig väl också att särskilt med hänsyn till herr Mattsson, som kanske har blivit en aning vilseledd, lämna några kompletterande upplysningar om biblioteksersättningens innebörd. Biblioteksersättningen är verkligen ingen liten post i budgeten. Redan med regeringens förslag är det fråga om 10 miljoner kronor; med oppositionens bud blir det fråga om 12 miljoner kronor. Den är därmed en av de största posterna inom denna sektor. Till förvärv av konst för statens byggnader går det bara åt 3 miljoner kronor. Huvuddelen av dessa medel går till en grupp på ca I 500 personer, dvs. medlemmar av Sveriges författarförbund; i denna grupp ingår inte endast skönlitterära författare — som herr Molin tycktes tro — utan även fackförfattare, barnboksförfattare, ungdomsboksförfattare, översättare, litteraturhistoriker, litteraturkritiker, essäister. För att bli medlem krävs det att man skall ha gett ut två böcker eller översatt 2 å 3 böcker; ibland kan man komma in bara genom att ha gett ut en diktsamling och skrivit enstaka kulturartiklar. De skönlitterära författarna tycks vara en grupp på 700 personer. Om man tar enbart dem som mera kontinuerligt ägnar sig åt skönlitterärt författarskap är det säkerligen en mindre grupp. Här tillämpas med andra ord ett ytterst vagt och vidsträckt författarbegrepp. Författarförbundets ordförande har sagt att vad som menas med författarskap kan inte alltid avgöras. Man bör utgå från att vederbörande skall syssla med ord eller bild till ord. I så fall är det faktiskt ganska många som, möjligtvis med en tänjning av definitionen, kunde göra anspråk på beteckningen författare. Utöver dessa 1 500 personer är det ett tusental personer som får små slantar i biblioteksersättning; det är läroboksförfattare och personer av det slag som herr Mattsson hänvisade till, nämligen de som har skrivit enstaka böcker men som aldrig drömt om att för den skull kalla sig författare. De är som grupp verkligen ur kulturpolitisk och social synpunkt helt utan intresse i detta sammanhang. Författarförbundet har majoritet i författarfondens styrelse, som bestämmer medlens fördelning inom ramen för kungörelsen. Om herr Sundman med hjälp av en enkel matematik fördelar 10 miljoner kronor så att det blir lika mycket till varje medlem, finner han att var och en skulle få omkring 6 700 kronor. Oppositionens bud innebär något mer än 7 000 kronor. Om man lade till statens övriga insatser för författarna och delade upp dessa på samma sätt skulle det bli ännu mera. Det kan möjligen nämnas i sammanhanget att den statliga folkpensionen för närvarande uppgår till 7 000 kronor, alltså något som man här i huset föreställer sig att folk i stort sett skall kunna leva på, medan biblioteksersättningen är ett tillägg till andra inkomster, ibland låga, ibland mycket höga. Jag säger detta för att det kan vara en liten tankeställare om vi inte har kommit till en punkt där det är alldeles särskilt rimligt att överväga om nu författarna ytterligare skall gynnas på andra kulturarbetargruppers bekostnad. Jag har ett förflutet i den här frågan; tillsammans med herr Sundman och herr Ahlmark undertecknade jag en skrivelse från litteraturutredningen 1969, där vi med hänvisning till de sociala problem som förelåg inom författarkåren förordade en avsevärd ökning av de samlade statliga insatserna, och vi antydde att det kunde bli fråga om en summa på ungefär 12 miljoner kronor. Till det beloppet har vi kommit i dag, om man räknar de sammanlagda statliga insatserna. Med en summa av den storleken måste man rimligtvis kunna lösa alla kvarstående sociala problem inom författarkåren. Men hur är det då med solidariteten? Beklagligtvis måste vi inom utskottet konstatera att man inom författarfonden avvisar tanken att de sociala och ekonomiska kriterierna skulle vara primära vid utdelningar från författarfondens fria del. Den tanken avvisas bestämt. Det kunde bara vara ett sekundärt moment i detta sammanhang. Man har väl också ett intryck av att Författarförbundet leker en aning lättsinnigt med begreppen. Författarförbundets ordförande har sagt att de sökandes ekonomiska villkor skall vägas in i helhetsbilden vid fördelningen av stipendier. Han tillägger: Med ekonomiska villkor avses givetvis inte bara den taxerade inkomsten under en treårsperiod, utan hänsyn måste också tas till försörjningsbörda, kvarskatter och andra omständigheter som kan reducera en skenbart hög inkomst till ett minimum. Om någon alltså har slarvat med skatterna ett år och därför får kvar mycket litet av en hög inkomst ett följande år, skall han tydligen enligt Författarförbundets ordförande kunna utnämnas till låginkomsttagare. Ja, herr Sundman, jag tror det är en definition av låginkomstbegreppet som ingen ledamot i denna kammare har lust att försvara.
Herr talman! Detta är knappast rätta tiden att i detalj diskutera dessa komplicerade frågor med biblioteksersättningar, författarpenningar, författarfonden etc. Men jag vill ändå uttrycka min förvåning över den enkla demagogi som kännetecknar herr Björks i Göteborg anförande. Jag vill ta upp ett par saker. Herr Björk säger t.ex. att författarfonden fortsätter att växa, även om biblioteksersättningens grundbelopp inte ökar — fonden ökar alltid. Naturligtvis är inte så fallet. Författarfonden har inte minskat på ganska länge. Den minskade senast 1962, då det var en nedgång i utlåningen. Under 1950-talet inträffade flera perioder med en nedgång i utlåningen i samband med TV-genombrottet. Det är inte fråga om att snedvrida anslagen till olika kulturarbetargrupper i samhället, som det har påståtts. Det gäller att fortsätta att satsa på ett område, där vi lätt kan göra det utan att komma i konflikt med andra kulturarbetargrupper. Biblioteksersättningen är, som jag förut sade, en enkel och lätt metod när det gäller att åstadkomma en ersättning till kulturarbetarna, och det är angeläget att systemet bibehålles och utvecklas. Med den höjning som det här är fråga om, alltså tre öre, sker inte denna satsning på bekostnad av andra kulturarbetargrupper. Denna sak diskuterades i höstas vid prioriteringsöverläggningen tillsammans med representanter för departementet. Där framfördes från KLYS vissa synpunkter på hur man skulle prioritera de olika kulturarbetargrupperna. Dessa prioriteringar följs. Skulle man ta ett kliv till, alltså lägga ut litet mera pengar, var nästa prioritering den mångomtalade treöringen. Nu är alltså utskottet berett att höja ersättningen till dessa grupper. Om man skall följa KLYS:s prioritering, kommer biblioteksersättningen i fråga. Det påstås här att representanter för KLYS vid en sammankomst med kulturutskottet klart sade ifrån att det var konsthantverkare, bildkonstnärer och de fria grupperna som i detta läge skulle få ytterligare ett tillskott. Något sådant uttalande gjordes inte. Där måste herr Björk ha missuppfattat vad som sades. Det förklarades uttryckligen att får författarna sina 18 öre är nästa etapp de övriga kulturarbetargrupperna. I går hade KLYS ett sammanträde vid vilket man med representanter för kulturrådet diskuterade bl.a. stipendier till bildkonstnärerna.

Däribland finner vi KRO:s ordförande, företrädare för konsthantverkarna och för teaterförbundet.

Jag skall med nöje överlämna en fotokopia av uttalandet. Originalet behåller jag själv, för autograferna kommer säkerligen att bli värdefulla med tiden. I övrigt, herr talman, finns det mycket att säga med anledning av herr Björks inlägg, men det är inte rätta tiden på dygnet att ytterligare fördjupa sig i dessa frågor.

Herr talman! Herr Björk i Göteborg ansåg att det var synd att vi lierat oss med de borgerliga i fråga om biblioteksersättningen. Annars hade vi haft chansen att rösta på högre anslag — alltså på socialdemokraternas 900 000 kronor som skulle gå till centrumbildningar och fria teatergrupper, för vilka vi ömmade. — Nu ligger det väl inte till riktigt så, herr Björk! Vi har under många år väckt egna motioner om höjd biblioteksersättning, och vi har också i år väckt en egen sådan motion. Om våra önskemål sammanfaller med de borgerligas, och vi kan nå ett bättre resultat än utskottet i övrigt vill ha om vi lierar oss med de borgerliga, är det ändå principen i vår egen motion vi röstar på, även om vi inte i år får 30 öre utan 18 öre. Vidare säger herr Björk att vi undviker att tala om bildkonstnärerna, som han tycker förfärligt synd om. För det första har de fått ett något höjt anslag av departementschefen. För det andra är det inte alls så att vi undviker att tala om dem! Var stod herr Björk t.ex. när vi här i kammaren talade om att ta bort momsen på bildkonstnärernas förstagångsförsäljning? Var stod herr Björk när vi talade om att vi skulle ta bort egenavgiften för bildkonstnärerna? — Genomförandet av sådana åtgärder är också stöd åt bildkonstnärerna, även om de inte alltid hamnar inom kulturutskottets område. Sedan frågade herr Björk om jag kunde säga var i hela världen det skulle finnas ett land som var så generöst, så fint, så bra och som understödde kulturarbetarna lika bra som Sverige? Jag skall ärligt säga att jag inte har understött det. Vi har däremot från vårt parti i motionen anfört att den statliga kulturpolitiken i Sverige har gått ut på att skapa en viss motvikt mot den kommersialiserade antikulturen — och det har jag citerat förut. Det betyder inte alls att vi helt underkänner den, men vi anser den inte vara tillräckligt kraftfull för att kunna motstå det grepp som det kapitalistiska samhället har också över kulturpolitiken, med hjälp av vilket man vill förvandla kultur till en vara som man försöker få profit av. Till sist vill jag bara notera att herr Björk tar tillbaka den gamla klyschan som finns inskriven i den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att herr Sundman missminner sig i fråga om KLYS:s föredragning inför utskottet och de prioriteringar som där kom till uttryck. KLYS har haft tillfälle att diskutera prioriteringsproblemen dels med utbildningsministern, dels med kulturutskottet. Båda dessa instanser har fått samma allmänna bild av hur man inom denna grupp avväger mellan olika intressen, vad man anser vara väsentligast och vad man anser skall komma i första rummet.

Jag observerade för övrigt inte heller att ordet prioritet förekom i detta papper. Fru Ryding försöker nu klara sin hållning till bildkonstnärerna med att hänvisa till frågan om momsbefrielse vid förstagångsförsäljning av konst. Fru Ryding vet mycket väl att riksdagen där har uttalat sig för en utredning av frågan, eftersom den har ett samband med skattepolitiken i stort och med andra gruppers intressen. När avgörandet fälldes i utskottet visste fru Ryding att konstnärerna icke hade någon utsikt att på den vägen få några förbättringar under det kommande budgetåret. Då var det alltjämt icke för sent för fru Ryding att ansluta sig till det socialdemokratiska alternativet, som skulle ha gett mer till bildkonstnärer, konsthantverkare, fria teateroch dansgrupper. Fru Ryding föredrog emellertid att hålla fast vid sin allians med de borgerliga. Fru Ryding bjöd konstnärerna stenar i stället för bröd.
Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Björk om att vi i reservationen E vid punkten 12 har yrkat på tre miljoner kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag att ställas till förfogande för centrumbildningar och fria teatergrupper. Det står var och en fritt att rösta för en förbättring av dessa gruppers villkor. Den reservationen har jag tidigare yrkat bifall till, och det anser jag vara en prioritering och förbättring på sitt sätt. Jag tänker inte lämna dessa grupper i sticket. Det betyder inte, som herr Björk tycks tro, att vi skulle vilja springa ifrån de krav som vi ställt i motionerna. Vi håller fast vid våra motioner, även om de i viss mån råkar sammanfalla med motioner från borgerligt håll.
Herr talman! Jag kan inte fatta hur herr Björk i Göteborg kan föreställa sig att konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd i går skulle kunna finna skäl att genom ett sådant här uttalande stödja ett beslut som nämnden antar redan praktiskt taget är klubbat. I själva verket stryker man bara under vad man redan framfört i sin s.k. paraplyskrivelse i höstas. Den får herr Björck läsa igenom ordentligt och verkligen se efter vad där står. Innan vi går till beslut vill jag som hastigast nämna ett enda exempel på hur utvecklingen inom fonden kan vara skenbar. År 1961 hade vi 48 miljoner boklån i det här landet och en biblioteksersättning på fem öre per lån. 3 300 mottagare fick dela på författarpenningen. De fick var och en i genomsnitt 123 kronor. Det motsvarade 1961 royalty för 42 sålda böcker. Det var alltså hela den genomsnittliga individuella kompensationen för biblioteksutlåningen då. År 1970 har antalet lån ökat från 48 miljoner till 71 miljoner. Antalet mottagare av författarpenningar har minskat till 2 175. Man får i genomsnitt 255 kronor per mottagare. Detta motsvarar 1970 royalty för 45 exemplar sålda böcker. Trots denna ökning av lånen och trots att bibliotekspenningen höjts från 5 till 12 öre under perioden motsvarar ökningen, när det gäller författarpenningen, bara royalty för 2 sålda böcker. Ändå kan man naturligtvis, om man är road av matematiska konster, hålla på att resonera om 10 miljoner kronor skall fördelas på så och så många personer, så att det ger dem 6 000 å 7 000 kronor per år eller något liknande. Men det är ointressant i detta sammanhang. Det är för övrigt en diskussion som jag hoppas att vi nästa år får föra i utskottet och inte här i kammaren. Det är i utskottet den diskussionen hör hemma. Och då hoppas jag att det inte blir smygreservationer av samma slag som i år.
Herr talman! Jag har verkligen läst KLYS:s skrivelse, och det har utbildningsministern också gjort. Han har dragit sina slutsatser av den, och KLYS har bekräftat att hans slutsatser varit riktiga. Herr Sundmans sifferkonster kan ju inte dölja det faktum att det har blivit en allt större summa som skall fördelas på ett mindre antal personer.

Herr talman! Jag förutsätter att kammarens ledamöter noga har läst det särskilda yttrande som Eric Krönmark och jag har avgivit till det här betänkandet och också begrundat det. Jag ber att få hänvisa till vad som där står. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat vilka slutsatser jag anser att Sverige bör dra av Världshälsoorganisationens beslut angående Tyska demokratiska republikens medlemskap i denna organisation. Beslutet i Världshälsoorganisationen innebar att behandlingen av Östtysklands begäran om inval uppsköts till nästa års församling. Det var alltså en upprepning av föregående års beslut. Röstsiffrorna visar att betydligt fler stater i år stödde uppskovslinjen, eller 70 jämfört med 62 i fjol, medan 28 röstade mot jämfört med 34 i fjol. Sverige lade ner sin röst i WHO. Vår röstning grundade sig på vår välkända principiella hållning i Tysklandsfrågan. Skälen till röstningen redovisades av mig i ett interpellationssvar den 2 mars i år. Det är alltjämt vår bestämda förhoppning att de närmast berörda intressenterna skall kunna enas om en formel för universellt deltagande i Stockholmskonferensen. Vi kommer för svensk del att inom ramen för våra möjligheter ge allt stöd och vidtaga alla åtgärder som kan underlätta genomförandet av en sådan överenskommelse. Denna svenska inställning deklarerades för övrigt också i den röstförklaring som avgavs i samband med omröstningen i Världshälsoorganisationen.

Herr talman! Att den svenska delegationen lade ned sin röst och inte stödde Tyska demokratiska republikens ansökan om medlemskap i Världshälsoorganisationen måste enligt vår mening skarpt kritiseras. Regeringens ställningstagande är desto mera beklagligt som beslutet i Världshälsoorganisationen kan äventyra en rad staters deltagande i FN:s miljövårdskonferens om ett par veckor i Stockholm. Som värdland och som alliansfritt land borde Sverige ha handlat på ett sådant sätt att man på allt sätt medverkat till att såväl TDR som Demokratiska republiken Vietnam och Demokratiska folkrepubliken Korea inbjudits till den viktiga miljövårdskonferensen. Det är orimligt att TDR inte skall delta i debatter och beslut t.ex. om miljöfrågorna i Östersjöområdet. Det är också orimligt att representanter för det vietnamesiska folket inte får delta vid behandlingen av USA:s miljömord i Men både vid avgörandet i Förenta nationerna och nu senast vid omröstningen om TDR i Världshälsoorganisationen lade Sverige ned sin röst i stället för att i handling ta ställning för att miljövårdskonferensen skall vara universell. Regeringen har därmed i realiteten tagit ställning också mot den linje för vilken den svenska nationalkommittén för miljövårdskonferensen uttalat sig. Röstnedläggelsen i FN när det gällde förslaget att till miljövårdskonferensen inbjuda alla stater har av regeringen motiverats med att denna fråga måste lösas förhandlingsvägen. Men när vissa stater motsätter sig detta kräver konsekvensen att man tar ställning för en riktig linje. Röstnedläggelsen i Världshälsoorganisationen har motiverats med att Sverige när det gäller medlemskap i FN:s fackorgan endast röstar för stater som man redan erkänt. Och innan TDR kommit med i FN vill man inte erkänna den. Det är ett groteskt cirkelresonemang som är helt ohållbart. Genom sina ställningstaganden har regeringen bidragit till att äventyra den önskvärda universella karaktären hos FN:s miljövårdskonferens. Jag kan, herr talman, givetvis instämma i regeringens förhoppningar att det ännu skall vara möjligt att åstadkomma ett universellt deltagande i Stockholmskonferensen. Samtidigt som jag tackar för utrikesministerns svar vill jag framhålla att möjligheterna nu tyvärr förefaller små.

Herr talman! Den fråga som herr Hermansson har ställt har vi haft anledning att diskutera tidigare i riksdagen, och sedan dess har egentligen inte några nya synpunkter kommit fram. Av den anledningen kunde man kanske säga att det är överflödigt att förlänga debatten. Men jag känner ändå ett behov av att klargöra och understryka att vad vår diskussion gäller är två skilda frågor. Den ena frågan gäller vår Tysklandspolitik och över huvud taget lösningen av Tysklandsfrågan internationellt, och den andra frågan gäller hur FN:s miljövårdskonferens skall få det universella deltagande som är bl.a. också den svenska regeringens mål. När vi lägger ned vår röst i Världshälsoorganisationen är detta icke något ställningstagande till miljövårdskonferensens deltagarkrets. Det är en direkt konsekvens av vår Tysklandspolitik. Det kan vara skäl att också under den pågående debatten kring miljövårdskonferensen icke glömma bort att vad vi de facto nu upplever i Europa är en händelseutveckling av utomordentlig betydelse, som innebär att vi äntligen står inför en normalisering av förbindelserna mellan de bägge tyska staterna. Det är icke så att det föreligger ett statiskt, oföränderligt aggressivt läge mellan dem mitt i Europa, utan de båda tyska staterna och segermakterna efter andra världskriget håller tvärtom äntligen på att få en lösning av den fråga som utgjort ett hinder för en stabil avspänning i vår världsdel. Lösningen av Tysklandsfrågan är ett avgörande element i avspänningspolitiken. Fullföljandet av denna politik är också för svensk utrikespolitik ett så väsentligt mål, att vårt handlande inklusive ställningstagandet i Världshälsoorganisationen måste styras av detta — jag understryker det — primära intresse. Vi har ansett och anser att ett svenskt erkännande av DDR i det läge som råder skulle innebära risker att störa den utveckling som vi eftersträvar. Vårt ställningstagande vid omröstningen i Världshälsoorganisationen är den ofrånkomliga konsekvensen av vår Tysklandspolitik. Tysklandsfrågan går alltså nu mot sin lösning, och det är en utomordentligt glädjande utveckling. Nu sammanfaller i tiden Tysklandsfrågans lösning på ett olyckligt sätt med tidpunkten för FN:s miljövårdskonferens. Jag säger ”på ett olyckligt sätt” därför att den lösning, som vi vet skulle ha varit naturlig och helt okontroversiell om kanske ett år eller möjligen t.o.m. inom en kortare tid, hittills icke har varit möjlig att uppnå. Det är kort tid kvar till dess att miljövårdskonferensen sammanträder här i Stockholm. Vi har under hela förberedelsearbetet understrukit vikten av att miljövårdskonferensen verkligen får en universell anslutning. Vi har också uppmanat parterna att söka nå en överenskommelse och även deltagit aktivt i de sonderingar och förhandlingar som har förekommit för att bringa parterna fram till en överenskommelse. Det är nämligen bara en överenskommelse mellan parterna som skulle möjliggöra ett universellt deltagande i FN:s miljövårdskonferens, icke ensidiga svenska beslut. Vi kommer under de dagar som kvarstår att fortsätta denna aktivitet. Det är av naturliga skäl — och det tror jag att också herr Hermansson respekterar — icke möjligt för mig att offentligt deklarera exakt vad vi kommer att göra. Det blir tillfälle att göra det senare. Det är vårt intresse för saken som tvingar oss att använda den tysta diplomatin. Jag vill inte utlova — det kan jag självfallet inte göra — något positivt resultat av dessa ansträngningar. Jag vill emellertid peka på att parterna i verkligheten står mycket nära varandra i denna fråga. Inte minst borde enligt min uppfattning den stora och växande majoritet som kom till uttryck vid omröstningen i Världshälsoorganisationen, mot östtyskt inträde i organisationen detta år, samtidigt ha skapat en marginal för en generös förhandlingsattityd från västmakterna i det slutskede som nu förestår.

Herr talman! Det är riktigt, som utrikesministern framhåller, att det här rör sig om två frågor, men de har blivit sammanknutna av den faktiska utvecklingen. Det grundläggande fel regeringen gör och som också betingat ställningstagandet i Världshälsoorganisationen är givetvis att den inte velat erkänna Tyska demokratiska republiken. När det gäller TDR kan ju inte regeringen rimligen förneka att dess regering har full kontroll över statens territorium. Den är ju heller ingen helt ny stat. Den har existerat i över 20 år. Hela tiden har debatten om dess erkännande pågått. Argumenten har växlat, men regeringen har hela tiden varit negativ till ett erkännande. I utrikesdebatten i mars sade den att läget är ”ömtåligt”, att man inte ville ”komplicera läget” i Tysklandsförhandlingarna osv. Nu har västtyska förbundsdagen godkänt fördragen med Sovjetunionen och Polen. Vad väntar man nu på? Ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken måste rimligen vara mycket nära. En lösning är nära, sade också utrikesministern här. I det läget är det dubbelt beklagligt att regeringen inte velat stödja TDR:s inval i Världshälsoorganisationen. Om detta inval genomförts, skulle ju problemet när det gäller TDR:s deltagande i FN:s miljövårdskonferens vara löst. Därmed skulle också risken vara borta för att en rad andra socialistiska stater skulle utebli. Att TDR nu erbjuds att delta i miljövårdskonferensen men utan rösträtt betraktas tydligen av dess regering som inte på något sätt tillfredsställande. Man skulle därvid endast få samma ställning som det 150-tal miljövårdsorganisationer som också inbjudits att delta i konferensen. Vad skulle den svenska regeringen säga, om den inbjöds att delta i en världsomspännande konferens men endast på villkoret att den inte fick delta i besluten? En del uttalanden som har gjorts av regeringsledamöter de senaste dagarna tycker jag är beklagliga, som när det exempelvis sagts att det inte är ”någon katastrof” om ett stort antal av de socialistiska staterna icke skulle delta i FN:s miljövårdskonferens. Jag vill emellertid hoppas på framgång för de bemödanden av regeringen som utrikesministern här antytt så att konferensen verkligen får en universell karaktär. På den punkten instämmer jag i de förhoppningar som herr Wickman uttryckte i sitt senaste anförande.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om utredningen om eventuell malmbrytning i Stekenjokk kommer att bli färdig så att förslag kan föreläggas höstriksdagen 1972. Det är min förhoppning att så skall ske.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det var föredömligt kort, och jag skall bara anföra några synpunkter rörande bakgrunden till frågan. Bakgrunden är naturligtvis det svåra sysselsättningsläget i Norrlands inland under de senaste åren. Prognosen för det kommande året är också mycket dyster i fråga om just det området. Människorna i främst Vilhelmina kommun och Frostvikens kommun knyter stora förhoppningar till fyndigheten i Stekenjokk, som de tror skall kunna ge arbete och trygghet av varaktig karaktär. Jag vill understryka industriministerns förhoppning i detta fall av den anledningen att tidsschemat för denna bygd är rätt kort. Det finns helt enkelt inga fasta jobb att få i denna trakt, och människorna där har just sett Stekenjokk som en av möjligheterna att lösa deras behov av arbete och trygghet. De har accepterat att endast tillfälliga jobb funnits och har stannat kvar i hembygden i väntan på att det skall komma ett besked i denna mycket brännbara fråga. Jag vill påminna om att man har gjort en enkät bland människorna där uppe, och inte mindre än 520 förklarade sig villiga att arbeta i Stekenjokkgruvan. Vid en utvärdering visade det sig att 380 av dessa bedömdes som lämpliga för detta arbete på lång sikt. Av dem är 180 för närvarande arbetslösa eller undersysselsatta, och när jag säger undersysselsatta betyder det att de har endast tillfälliga beredskapsarbeten att falla tillbaka på. Dessa siffror visar att Stekenjokk har en mycket stor betydelse ur både social och psykologisk synpunkt för detta glesbygdsområde. Jag vill understryka att det brådskar, och att det är värdefullt om industriministerns förhoppning kan fullföljas och att industriministern skyndar på utredningen så att vi kan få ett förslag till höstriksdagen. Jag tackar i varje fall för svaret, och jag förstår att det med de informationer som inrikesministern besitter ligger en realitet bakom förhoppningen.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat om jag har observerat att storföretagen i sin personalrekrytering offentligen driver en gentemot den äldre arbetskraften klar utestängningslinje och vilka slutsatser jag anser bör dras härav i fråga om tillämpningen av lagen om främjande av sysselsättning åt äldre. Förra årets lagstiftning om främjande av sysselsättningen för äldre arbetstagare syftar till att vi skall komma till rätta med just sådana förhållanden som herr Hagberg nämner. Arbetsmarknadsstyrelsen har under våren 1972 anordnat en rad regionala konferenser om lagens tillämpning med deltagande av ett stort antal företrädare för arbetsförmedlingen och parterna på arbetsmarknaden. Flera länsarbetsnämnder har redan kommit ganska långt i arbetet med att etablera direkta kontakter mellan arbetsgivare, arbetstagare och länsarbetsnämnderna. Det finns därför skäl att räkna med att lagstiftningen efter hand skall få ökade effekter för att förbättra de äldres situation på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar för att jag fått svar på min fråga. Det är ju så att i ett kapitalistiskt samhälle som vårt är effektiviteten den avgörande faktor som får styra produktionsuppläggningarna. I de lågkonjunkturer som vi upplever med jämna mellanrum kommer särskilt den äldre arbetskraften i kläm. Det antal arbetsuppgifter som äldre arbetstagare kan klara av minskar kraftigt. Arbetsplatserna utformas i regel för högproduktiva unga människor. Förra året beslutades här, såsom inrikesministern nämnt, lagar om att förbättra de äldres förhållanden på arbetsmarknaden. Det gällde dels att skapa skydd mot uppsägningar, dels att främja sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden. Länsarbetsnämnderna har ju som inrikesministern sagt här fått möjligheter att se till ålderssammansättningen i företagen. I lagens anda ligger som jag ser det att äldre arbetskraft skall få sysselsättning i våra företag, men i dag avstängs de äldre helt från den möjligheten genom arbetets uppläggning. När man följer företagens personalpolitik finner man att det bedrivs en utestängningspolitik mot de äldre. Som exempel vill jag återge en annons i Göteborgs-Posten den 15 maj. Den har som rubrik ”Arbetslöshet — Friställningar — Permitteringar”. Första meningen i annonsen lyder: ”På senare tid har dessa ord cirkulerat i press, radio och TV.

Skall det verkligen vara så att den som är 56 år icke är önskvärd? Den som vill byta anställning eller har blivit arbetslös kan ju inte med den inriktning som Volvo har få ett arbete — han är utestängd. Han är hänvisad till samhället. Med den utveckling vi nu har får samhället ikläda sig allt större kostnader. För den äldre arbetskraften har vi nu omskolningar, omställningsbidrag, beredskapsarbeten, heloch halvskyddad sysselsättning, förtidspensioner osv. När det kommer en sådan här annons frågar man sig om inte företaget är medvetet om att dess produktionsapparat utnyttjas klart människofientligt, särskilt mot den äldre arbetskraften. Jag ser av svaret att statsrådet inte direkt har observerat detta. Men han tror att den nya lagen skall kunna ge någonting. Kan den verkligen göra det när den antogs föregående år och man i år kan annonsera på detta sätt?
Herr talman! Jag instämmer gärna i herr Hagbergs yttrande när det gäller annonser av denna typ. Det finns ingen motivering för att man skall utesluta personer som är över 55 år från att få sina förutsättningar för ett arbete prövade. Jag reagerar på samma sätt som herr Hagberg mot annonser av den typen.
Herr talman! Här är det väl också fråga om en bedömning. Inrikesministern tror på att lagen skall kunna få effekt när länsarbets nämnderna fått hålla på ett tag. Men när Sveriges största verkstadsföretag ett år efter lagens ikraftträdande så öppet går mot lagens anda ifrågasätter jag om inte starkare åtgärder måste vidtas för att de äldre skall kunna få anställning. Jag ser med oro på möjligheten att utvecklingen skall gå ännu snabbare i riktning mot att samhället i ännu större utsträckning får ta hand om den äldre arbetskraften och ikläda sig kostnader som egentligen de företag som slängt ut de äldre borde bära.
Herr talman! Jag vill erinra om att det är knappast ett år sedan lagen trädde i kraft. Jag har i mitt svar nämnt de ansträngningar som görs för att få ut information om både den lag som hindrar uppsägning och den lag som diskuteras här och som ger möjlighet till anställning av äldre arbetskraft i företag. Jag tycker inte det finns anledning att på detta tidiga stadium säga att vi har misslyckats; jag tror tvärtom att vi har stora förutsättningar att vinna respekt för dessa lagar.

Herr talman! Fru Hansson har frågat mig, om jag ämnar vidta några åtgärder för att hårdare restriktioner införes vid försäljning och förvaring av thinner, solution, trikloretylen och andra medel med sniffberusande verkan. En rad åtgärder har vidtagits för att stävja missbruket av dessa medel. Sålunda gäller förbud att sälja thinner eller annan förtunning som innehåller vissa angivna beståndsdelar till den som inte fyllt 18 år. Vidare har socialstyrelsen i olika sammanhang fäst bl.a. barnavårdsnämndernas uppmärksamhet på betydelsen av att föräldrar, lärare och ungdomsledare klart inser farorna med sniffning. Det kan här också nämnas, att Sveriges färghandlares riksförbund har uppmanat sina medlemmar att iaktta största möjliga försiktighet vid försäljning av trikloretylen. Jag vill också erinra om de olika åtgärder med syfte att begränsa missbruket av olika beroendeframkallande medel, däribland thinner och liknande preparat, som föreslagits i propositionerna 61 och 67 år 1972. Det kan dock visa sig nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. För att få underlag för detta håller giftnämnden för närvarande på med en kartläggning av förekomsten av thinner i olika varugrupper. Som framgår av vad jag nu anfört är de problem som berörts i frågan i hög grad föremål för uppmärksamhet, och jag kommer även i fortsättningen att noga följa utvecklingen på detta område.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

Sniffningen har också kommit i skymundan, tycker jag, i den intensiva debatt vi haft och har när det gäller mellanölet och narkotikamissbruket. Vi skall för resten i dag ha en lång debatt i de frågorna. Jag hoppas att de kammarledamöter som då kommer att ta ställning för ett förbud mot mellanölet har tänkt på den ökning av sniffningen ett sådant beslut otvivelaktigt kommer att innebära. Det är bevisat att det skedde en markant ökning av sniffningen när 18-årsgränsen för inköp av mellanöl infördes i butikerna. I Umeå och Göteborg har undersökningar gjorts om sniffningen, och resultaten är skrämmande. I Umeå har missbruket ökat oroväckande under hela 1971. Ett flertal inläggningar på barnpsykiatriska kliniken har blivit nödvändiga för att ta hand om ungdomar som sniffat mycket men ätit och sovit litet och på grund därav varit i mycket dålig psykisk och fysisk kondition. Otaliga inbrott har förövats i färghandelsbutiker och bensinstationer, i hobbylokaler och källarutrymmen för att komma över thinner, solution och liknande preparat. I Göteborg har en arbetsgrupp gjort en kartläggning av thinnermissbruket och konstaterat en klar ökning. 500 kända sniffare finns i Göteborg, men man är medveten om att det verkliga antalet missbrukare är mycket större. Åtta dödsfall har konstaterats under de senaste åren i samband med sniffning. Ytterligare dödsfall har redovisats i samband med bilolyckor. Många fall har lett till svåra skador. Sju av tio ungdomar som gjort sig skyldiga till kriminalitet har också sniffat, och sniffningen är vanligast i 11—16-årsåldern. Det här är bara undersökningar från två städer, men det finns anledning tro att förhållandena är likartade över hela landet. Sniffningen för med sig många skadeverkningar — kramper, lungoch hjärnödem, andningsförlamning, medvetslöshet och skador på lever och njurar. Kroniskt missbruk ger också synoch blodskador. Det är att märka att de här skadorna kommer relativt snabbt. När det gäller försäljning och förvaring av dessa lösningsmedel finns det vissa bestämmelser i giftförordningen, men det brister väsentligt i tillämpningen av dem. Vid undersökningar som har gjorts har det visat sig att man t.ex. i många färghandelsbutiker förvarar solution i öppna diskar, lätt tillgänglig för ungdomar att stoppa i fickan. Det finns också äldre kamrater som gärna står till tjänst när det gäller inköp av trikloretylen och thinner, så 18-årsgränsen håller inte heller alltid. Och hur är det ute på byggarbetsplatser? Det finns inga särskilda bestämmelser för hur förvaringen skall vara ordnad där utöver de generella i giftförordningen, trots att man där ofta har stora dunkar med thinner o. d. sniffning? Och sist men inte minst: Hur förvaras dessa ämnen i hemmen, och hur har informationen dit varit? Jag är medveten, herr talman, om att de grundläggande orsakerna till missbruket kommer man inte åt bara genom restriktioner — de är ofta sociala. Men dessa medel anser jag vara så farliga för liv och hälsa att man på grund av detta måste göra dem mer svåråtkomliga eller på något sätt göra dem obrukbara för användning i berusande syfte. Därför gläder jag mig över att socialministern i sitt svar säger att frågan är föremål för uppmärksamhet och kommer att vara det även i fortsättningen. Jag ber att ännu en gång få tacka.
Herr talman! Vi måste fortsätta ansträngningarna för att i olika avseenden bringa dessa medel under kontroll så långt det är möjligt. Informationsfrågan är självfallet här också betydelsefull. Kammaren kommer ju senare i dag att få ta ställning till ett förslag från regeringen om en medelsanvisning på 5 miljoner kronor för upplysningsverksamhet i syfte att begränsa missbruket av olika beroendeframkallande medel, däribland thinner och liknande preparat.

Detta kräver en omfattande och noggrann undersökning av produktionssortimentet, och som jag nämnde i svaret pågår nu arbetet med detta i giftnämnden.

Herr talman! Herr Källstad har frågat justitieministern när regeringen avser att förelägga riksdagen förslag till vidgad behörighet att förrätta kyrklig vigsel i enlighet med riksdagens skrivelse nr 47 år 1971. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Familjelagssakkunniga skall om ett par veckor avlämna betänkande med förslag till nya regler om bl.a. ingående och upplösning av äktenskap. Jag räknar med att detta förslag skall kunna läggas till grund för en proposition till nästa års vårriksdag. I samband därmed blir det tillfälle att ta ställning till den fråga som avses med riksdagsskrivelsen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lidbom för svaret på min fråga. het att förrätta kyrklig vigsel förrättas inom svenska kyrkan och annat kristet trossamfund även då ingen av de trolovade är medlem av vigselförrättarens eget trossamfund, dock under förutsättning att en av dem tillhör något kristet trossamfund. Denna motion biträddes av lagutskottet, och riksdagen beslöt på utskottets hemställan att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet anfört i ärendet — det var riksdagsskrivelsen nr 47 den 17 mars 1971. Men något lagförslag grundat på riksdagsskrivelsen har ännu inte framlagts för riksdagen. Statsrådet Lidbom säger att familjelagssakkunniga skall lägga fram betänkande om några veckor och att vi har att invänta proposition nästa år. Nu visar det sig att vid behandlingen i lagutskottet — och lagutskottets hemställan blev riksdagens beslut — sades att man inte behövde avvakta förslag från vare sig kyrka—stat-beredningen eller familjelagssakkunniga i denna fråga. Man säger i stället att i enlighet med det anförda bör lagförslag grundat på motionärernas yrkande föreläggas 1971 års riksdag. Detta blev alltså riksdagens beslut. Den socialdemokratiska reservationen däremot tog upp frågan om inväntande av familjelagssakkunnigas betänkande, en sak som således föll vid riksdagsbeslutet den 17 mars förra året. Riksdagen har alltså beslutat i frågan, och om det nu blir som statsrådet säger så går det åtminstone två år efter riksdagens beslut innan detta kan träda i kraft. Hade man då inte kunnat ordna med en temporär lösning av denna fråga under en så pass lång mellantid?

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat handelsministern hur han bedömer uppgifter i pressen om att svenska utlandsföretag även använder mutor som medel i marknadsföringen och om dessa uppgifter ger anledning till någon åtgärd från hans sida. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag är förhindrad att här gå in på enskilda fall och kan därför inte kommentera de pressuppgifter som herr Lorentzon syftar på i sin fråga. Regeringens allmänna inställning till den korruption som förekommer i u-länderna med företag från industriländerna inblandade redovisades för drygt ett år sedan av dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson i ett svar på en fråga av herr Hermansson. I den delen har jag i dag ingenting att tillägga. Industriländernas möjligheter att hindra företag att använda mutor begränsas av kontrollsvårigheterna. För vår del har vi ingen möjlighet att övervaka vad svenska företag företar sig i olika delar av världen långt borta från vårt lands gränser. Jag vill emellertid anmäla att ämbetsansvarskommittén genom tilläggs direktiv fått i uppdrag att undersöka under vilka förutsättningar ansvar enligt svensk rätt bör föreligga för bestickning som sker i utlandet. Kommittén avgav i februari i år sitt slutbetänkande om ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst. Kommittén kommer nu att ta itu med sina nya uppgifter enligt tilläggsdirektiven.

Herr talman! Vid en debatt i denna kammare för endast några dagar sedan som gällde regeringens yrkande om tillsättande av Sveriges exportråd, där staten skulle satsa 13 miljoner kronor, uttalade jag vissa betänkligheter mot denna sammanblandning av staten och det privatkapitalistiska näringslivet. Dessa betänkligheter byggde bl.a. på att svenska storföretags agerande i u-länderna inger starka olustkänslor, i synnerhet som man använt sig av vad som kan betecknas som mutor. Tidningsmeddelanden för en kort tid sedan gav belägg för detta. Jag hänvisade i debatten även till den avhandling som på sin tid skrevs av fil. lic. Harald Runblom. Under debatten tog varken herr Rask, som var näringsutskottets talesman, eller förre statsrådet och handelsministern herr Lange upp denna fråga i sina inlägg. Det syntes mig därför rätt naturligt att rikta frågan direkt till en ledamot av regeringen, och jag tackar statsrådet Lidbom för det svar som jag har erhållit. I svaret hänvisas till ett svar som gavs av utrikesministern för ett år sedan. Där sade utrikesministern att man naturligtvis inte gillar denna korruption men att det är svårt för regeringen att göra något — alltså något liknande det som sägs i dagens svar. Men å andra sidan utlovade man den gången ändå en utredning, och det sades att justitiedepartementet hade denna utredning om hand. Jag skulle egentligen vilja fråga hur långt man har kommit med utredningen, eftersom man ju har hållit på i över ett år. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad professor Gunnar Myrdal skriver i sina böcker Asiatiskt drama och Politiskt manifest, där han talar om världsfattigdomen och ingående behandlar problemen om korruption och mutor. Och i tidningen Arbetet för söndagen den 2 april i år säger professor Myrdal i anslutning till den senaste mutskandalen bl.a. följande: ”Försöker någon i Sverige muta en tjänsteman inom landet kan han straffas. Men mutar en svensk en tjänsteman i utlandet, då undgår han åtal. Vi måste ha en lagstiftning som kan straffa svenskar i utlandet som mutar utländska statstjänstemän! Mutor som svenska företag betalar ut utomlands bokförs som driftskostnader och är avdragsgilla på skatten. Sådana avdrag måste förbjudas. Mutor skall inte vara avdragsgilla! ” Professor Myrdal har den bestämda uppfattningen att korruption är någonting utomordentligt skadligt för u-ländernas utveckling och att det är en kortsiktig politik av företag att breda ut ett korruptionsoch mutsystem. Denna exploatering betraktas i u-länderna som kolonialism och imperialism. Jag vill ställa ytterligare en fråga till statsrådet Lidbom: När kan denna utredning om svensk tjänstemans uppträdande i utlandet på det sätt som jag här har skildrat vara klar?
Herr talman! Uppfattningen att korruption i u-länderna är skadlig för u-ländernas egen politiska och sociala utveckling torde professor Myrdal inte vara ensam om. Regeringen har vid flera tillfällen tidigare redovisat precis samma uppfattning. Den utredning som herr Lorentzon här efterlyser är samma utredning som jag nämnt om i mitt svar. Det finns en kommitté tillsatt, som har fått direktiv att utreda möjligheterna att bestraffa bestickning som utövas av svenska företagare utomlands. Men på detta stadium, när kommittén just har fått sina tilläggsdirektiv och knappast har hunnit börja fundera över den nya arbetsuppgiften, är det självfallet omöjligt att säga när utredningen kommer att vara klar.
Herr talman! Det har nu gått så långt att man i vissa länder ligger före Sverige när det gäller att utreda dessa frågor. I det västtyska parlamentet togs exempelvis för ett år sedan frågan upp om de västtyska företagens uppträdande i u-länderna. Det var en socialdemokrat som svarade för den saken. Han krävde att det måste bli någon ordning på dessa missförhållanden samt att västtyska företag inte skulle få hålla på med sin bestickning och sitt mutsystem i de underutvecklade länderna. Professor Myrdal säger också, om jag får citera honom igen: ”Sverige borde vara ett föregångsland och jag tror att vi via lagstiftning skall kunna begränsa systemets utbredning.” Hur stor denna utbredning är kan väl ingen med bestämdhet uttala sig om; det är givetvis svårt att göra det. Dessa mutor och denna bestickning kan gå via mellanhänder och på annat sätt. Det måste naturligtvis göras en utredning av hela frågan. Det är tänkbart att svenska företag uppträder hederligare än företag från andra länder när det gäller mutor och bestickning. Men de fall som har blottats där svenska företag har varit inblandade är dock skrämmande nog och säger tillräckligt. Mutor kan betyda att ett u-land styrs av främmande storfinansiella företag. Det föder korruption och ökar de ekonomiska klyftorna i ifrågavarande u-land. Det hindrar också landets utveckling, och då kostnaderna för dessa mutor läggs på priset för den vara som skall säljas betyder det högre konsumtionspriser och högre skatter för det land där dessa statliga tjänstemän låter sig mutas av antingen svenska eller andra tjänstemän i storkapitalistiska företag.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat jordbruksministern vilka åtgärder han avser vidta för att förhindra exploatering av återstående Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De svåra avvägningsfrågor som hänger samman med exploatering av våra älvar har uppmärksammats i departementspromemorian ”Hushållning med mark och vatten”, som skall ligga till grund för en fysisk riksplanering. Departementspromemorian är för närvarande ute på remiss. Jag anser det inte möjligt att ta ställning till i promemorian framförda rekommendationer och förslag förrän remissmaterialet kunnat bedömas. Som jag tidigare flera gånger framfört i riksdagen är det regeringens avsikt att i en proposition till höstriksdagen anmäla sina principiella ställningstaganden angående en fortsatt fysisk riksplanering.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I promemorian ”Hushållning med mark och vatten” tas upp en diskussion om de sydligaste huvudälvarna i Norrland. Dessa är delvis utbyggda. Vissa opåverkade källflöden och längre outbyggda älvsträckor finns dock kvar. De här områdena är ur många synpunkter oerhört värdefulla. Särskilt betydelsefulla är de med tanke på att det är relativt lätt för större delen av landets befolkning att nå ifrågavarande områden. Att de återstående orörda älvarna i Norrland ej får byggas ut utgår jag ifrån som en självklar sak. I ”Hushållning med mark och vatten” sägs att en fortsatt kraftverksutbyggnad ger ett ringa bidrag till kraftförsörjningen. För den som vill skydda det som finns kvar av naturvärden i älvarna låter det här ju bra, men samtidigt höjs det röster från t.ex. Svenska kraftverksföreningen med krav på utbyggnad av. våra outnyttjade resurser. Det är mot den här bakgrunden som jag har ställt frågan, och jag hänvisar än en gång till ”Hushållning med mark och vatten”, där man föreslår att utbyggnadsplanerna i älvarna prövas i en för naturvårdsverket och kraftföretagen gemensam utredning. Det är enligt min uppfattning angeläget att denna utredning snabbt kommer i gång. Mycket material finns ju redan samlat. Striden kring Ljusnans utbyggnad visar hur angeläget det är med en samlad syn på det här problemet. Jag hade hoppats att man, innan den utredning som man föreslår i ”Hushållning med mark och vatten” kommer i gång, skulle stoppa utbyggnaden i de nu aktuella älvarna. Enligt min uppfattning bör en sådan här utredning gå igenom alla våra outnyttjade älvar och de sträckor som ännu inte utbyggts i redan påverkade älvar. Jag respekterar och förstår att statsrådet måste ta stor hänsyn till det remissförfarande som pågår, och det är ju alldeles riktigt. Men den av utredningen föreslagna mindre utredningen om just det här området är väl ändå så pass angelägen och berör, tror jag, inte det hela, varför jag skulle vilja ställa frågan här till statsrådet, om inte statsrådet ändå anser att han nu kan tillsätta en utredning om just det här lilla delproblemet oberoende av att vi ännu ej fått remissvaren.
Herr talman! Som herr Strömberg säkerligen har märkt förekommer en rad utredningsförslag i promemorian ”Hushållning med mark och vatten”. Remissyttrandena med anledning av promemorian skall vara inne till den 20 juni. Jag tycker att det är rätt rimligt att vi får tillfälle att ta del av det material som vi får in i remissyttrandena, innan vi tar en definitiv ställning till den handläggning som skall ske i fortsättningen av alla de ärenden som kommer att beröras av den här typen av fysisk riksplanering. Därför kommer regeringen att avvakta remissbehandlingen, innan vi över huvud taget går vidare med någon av de utredningar som här är föreslagna.
Herr talman! Med anledning av att statsrådet nu säger att man kommer att avvakta remissförfarandet vill jag i alla fall uttrycka den förhoppningen att statsrådet så fort det finns möjligheter därtill tar upp de här aktuella problemen. Jag skulle också vilja uttrycka det önskemålet att statsrådet inte bara avvaktar remissförfarandet utan även att utbyggnad då icke tillåts innan man fått in remissvaren och klarat upp det här, så att man får en samlad översyn av detta mycket känsliga problem.
Herr talman! Det kanske är en upplysning som ändå skall tilläggas i klarhetens intresse, nämligen att vi får ju handlägga sådana här frågor i enlighet med den lagstiftning som vi för närvarande har, till dess att vi har fått en annan lagstiftning. När det är fråga om ärenden som har anhängiggjorts i enlighet med den gamla lagstiftningen, måste naturligtvis den lagstiftningen följas, till dess att vi har en ny och kan behandla ärendena i enlighet med den.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag överväger att mot bakgrund av nyligen uttalade hotelser om terroraktioner mot flygförbindelserna Sverige—Jugoslavien från de s.k. Ustasjagrupperna slutgiltigt kriminalisera och förbjuda dessa organisationer. Brottsbalken innehåller ett flertal straffbestämmelser som kan bli tillämpliga när det gäller sådan verksamhet som herr Svensson syftar på. Det kan bl.a. bli fråga om kapning av luftfartyg, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, rån och mord. Alla dessa bestämmelser föreskriver mycket stränga straff. I detta sammanhang bör också nämnas bestämmelsen i brottsbalken om olovlig kårverksamhet. Enligt denna kan den som deltar i sammanslutning som är avsedd att utgöra eller kan utvecklas till sådant maktmedel som militär grupp eller polisstyrka dömas till böter eller fängelse. Denna bestämmelse torde inte vara tillämplig på sådan organisation som herr Svensson åsyftar. Det är visserligen tänkbart att införa en motsvarande bestämmelse för deltagande i organisationer av det slag som herr Svensson åsyftar, men enligt min mening skulle man med hänsyn till arten av den verksamhet det här är fråga om och metoderna för bedrivandet av verksamheten inte med en sådan kriminalisering nå det avsedda resultatet. Vi är i stället hänvisade till att inrikta polisens verksamhet på att söka förhindra terrorhandlingar med stöd av gällande straffbestämmelser. En omfattande övervakningsoch spaningsverksamhet bedrivs i detta syfte. För att förhindra brott av detta slag bevakar polisen sedan länge samtliga jugoslaviska flygplan på Arlanda flygplats under uppehållet på marken. Samtliga passagerare kroppsvisiteras, handbagaget kontrolleras och passagerarna får peka ut sitt resgods. Även chartertrafiken från Torslanda och Bulltofta flygplatser kontrolleras på liknande sätt. Slutligen vill jag framhålla att regerigen redan förra våren tillkännagav sin avsikt att vidta åtgärder för att stoppa våldsaktiviteter inom vissa invandrargrupper. Bl. a. förutskickades att utländska medborgare kunde komma att utvisas ur Sverige i större utsträckning än som dittills hade skett. Som en följd härav lät regeringen föranstalta om förhör med en del utländska medborgare som kunde misstänkas för att ha tagit del i sådan verksamhet eller stått bakom den. Men det har visat sig att i de fall som hittills har förekommit till prövning förutsättningar för närvarande inte finns för verkställighet av utvisning på grund av de folkrättsliga förpliktelser som åvilar oss när det gäller politiska flyktingar. Därför har regeringen beslutat att i stället utnyttja de möjligheter som utlänningslagen ger — men som hittills inte har använts — att föreskriva begränsningar i utlänningars möjligheter att fritt röra sig i landet när detta är påkallat av säkerhetsskäl. Den som bryter mot sådana föreskrifter riskerar fängelsestraff. Tills vidare har i överensstämmelse härmed föreskrifter innefattande reseförbud och skyldighet att regelbundet anmäla sig hos polisen meddelats för tre jugoslaviska medborgare. Ytterligare fall väntas komma under prövning inom den närmaste tiden.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Ustasjaterrorn i Sverige är en frukt av myndigheters gamla missgrepp. Det var en utmaning redan när man 1945 släppte in ökända krigsförbrytare från den sammanbrytande Pavelicregimen. Det var ett missgrepp att underskatta varningarna — bl.a. här i kammaren — kort före mordet på ambassadör Rolovic. Det är fel att offra tiotusentals lojala jugoslavers trygghet för en abstrakt toleransprincip mot en ren organiserad gangsterism. Utvisning är ingen effektiv metod. En del Ustasjamän har man för övrigt gjort till svenska medborgare och därmed skyddat dem mot all utvisning. De andra är det i stort sett bara Spanien eller Portugal som kan tänkas ta emot. I andra länder kringskärs deras verksamhet. I Tyska förbundsrepubliken är organisationen Hrvatski Demokratski Odbor förbjuden såsom varande fientlig mot principen om mellanfolklig förståelse. Men i Sverige driver dess anhängare allt ivrigare sitt spel. Politiska åsikter skall inte kriminaliseras, sägs det ibland. Men det handlar inte om detta. Att propagera för kroatiska intressen är fullt tillåtet i både Sverige och Jugoslavien. Jugoslaviens statschef är själv kroat. Landets författning är federalistisk, helt till skillnad från 1928 års auktoritära och centralistiska statsbildning. De senaste reformerna har kraftigt utvidgat delrepublikernas självstyre på alla områden. Varje delrepublik har fulla språkrättigheter. Kroatiskan ingår dessutom som element i federationens huvudspråk. Längre i självstyre kan man inte gå utan att upplösa statsenheten. Vad propagandan syftar till är att bryta sönder den jugoslaviska staten. Den syftar till att skapa en kroatisk stat, stödd på traditionen från Ante Paveliés terrorvälde. Den hetsar mot andra folkgrupper, inklusive dem som utgör minoriteter i Kroatien. Den kräver att kroatiska skolbarn i Sverige skall skiljas från serbiska. Den kombineras med hot och utpressning mot landsmäns liv och ekonomi. Den driver lojala, skötsamma jugoslaver från Sverige. Den eftersträvar medvetet skräck och tragedier. Representanter för LO har krävt förbud mot Ustasjagrupperna. Ett förbud skulle bl.a. psykologiskt vara av stor vikt. Förbudet bör riktas mot all progaganda syftande till återupprättande av en statsbildning av Paveliétyp. De drivande i denna propaganda är kända och identifierbara. Jag vill utveckla frågan ytterligare: Är enligt statsrådets mening separatisternas verksamhet hets mot folkgrupp eller inte? Strider den mot rikets intressen eller inte? Om svaret är jakande — varför sätts då inte gällande lagbestämmelser på dessa punkter i funktion i preventivt syfte?
Herr talman! Låt mig först säga att regeringens inställning är att polismyndigheterna skall vidta alla de åtgärder som är möjliga för att förhindra sådan verksamhet som kan betecknas som terrorverksamhet. Såvitt jag förstår arbetar polisen intensivt för detta. Men problemet är inte så enkelt att man, som herr Svensson i Malmö säger, kan utfärda ett förbud mot en viss namngiven grupp, eftersom vi inte har något att gå efter för att kunna binda några såsom ledande personer. Jag vill erinra om att de som mördade den jugoslaviske ambassadören dessförinnan hade arbetat obemärkt och fredligt på en mindre plats i Småland. Man hade alltså inte på förhand någon grund för misstänkliggörande eller ingripande. Den intensifiering av polisens verksamhet som nu pågår och de nya riktlinjer som vi dragit upp för kontroll av mindre önskvärda element bör kunna ge frukt och skapa lugnare förhållanden.
Herr talman! Det otillfredsställande med de åtgärder som justitieministern åberopar är att de i alltför hög grad är avsedda att ge straff för redan fullbordade handlingar och att de har en relativt ringa preventiv effekt. Jag är inte heller överens med justitieministern när han säger att bestämmelserna om olaga kårverksamhet inte är tillämpliga här. Det är mycket möjligt att Ustasjagrupperna och speciellt Hrvatski Demokratski Odbor inte driver militära eller väpnade övningar just i Sverige. Dock är det välkänt och bör vara känt för polisen genom internationella kontakter att en dylik verksamhet förekommer i dessa organisationers regi på andra håll i världen, eftersom det är organisationer med rätt så stor internationell räckvidd. Herr Geijer är inte bara departementschef och detta är inte bara en juridisk och legal fråga. Också som partipolitiker har han sitt ansvar. Jag har många gånger frågat mig: Hur kan socialdemokratiska partitidningar ge offentlighet åt påståenden om kommunistisk terror bland jugoslaver i Sverige? Hur kan man okritiskt vidarebefordra två kända fascisters beskyllningar om spioneri mot en oförvitlig jugoslavisk medborgare som arbetar i Sverige? Detta är ju z2tt sprida dimridåer till skydd för separatisternas terror, som ju är den verkliga terrorn. Och hur kan ledaren för Hrvatski Demokratski Odbor, Branko Jelic, få resa in i Sverige och i Folkets hus i Limhamn stå och förhärliga Pavelic-regimen och fira kroatiska arméns dag? Och hur kan en välkänd ledargestalt i samma organisation i Sverige bli medlem av socialdemokratiska partiet, väljas in i partiets lokala invandrarkommitté i Malmö och anställas av arbetsmarknadsmyndigheerna som handläggare av invandrarfrågor? Vad jag menar är att man måste försöka se upp även utanför den rent legala sektorn med påverkan och infiltrationsförsök. Det hela är också en fråga om politiskt arbete och politisk inställning. Man får inte så förblindas av kommunistskräck att man lierar sig med vem som helst. Fortfarande gäller den gamle rikskansler Wirths ord att demokratins fiender står till höger.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, som var kort men samtidigt entydigt. Jag är väl medveten om att den här frågan nyligen har diskuterats i kammaren och att justitieministern då lämnade ett lika entydigt svar. Att dighet att skydda dighet att skydda demonstranter jag ändå har valt att upprepa frågan hänger samman med vad som inträffade i samband med en demonstration i Stockholm den 17 maj i år och som på ett mycket ofördelaktigt sätt skiljer sig från de erfarenheter jag har haft i samband med andra demonstrationer av polisens sätt att hjälpa till att upprätthålla ordningen och skydda demonstranterna för provokationer. Jag skall inte gå in på så särskilt många enskildheter. Det pågår både polisutredning och JO-utredning om vad som faktiskt har inträffat. Men jag vill erinra om att denna demonstration från demonstrationsledningens sida var utomordentligt väl förberedd just för att ordningen skulle upprätthållas och alla former av provokationer, bråk och användande av våldsmetoder skulle förhindras. Det ordningsvaktsystem som vi hade haft redan vid en demonstration en vecka tidigare hade förstärkts därför att personer, som inte tillhörde demonstrationen och som av vissa igenkändes som tillhöriga Demokratisk allians, hade kastat sten mot den amerikanska ambassaden. Vi hade alltså ökat antalet ordningsvakter. Vi hade en plan för att fylla ut platsen framför ambassaden med pålitligt folk för att ingenting sådant skulle kunna inträffa. Enligt vad ögonvittnen har berättat för mig tillät polisen ändå en motdemonstration att komma in på platsen framför ambassaden omedelbart före det att demonstrationståget anlände dit. Bara det medförde en direkt risk för att slagsmål och bråk skulle kunna inträffa. Vidare vägrade polisen att på något sätt ingripa mot den som försökte kasta eldfarliga ämnen mot demonstrationen — som, utöver personskador, kunde ha resulterat i att panik hade utbrutit. Polismännen uppträdde då ytterst arrogant och sade att de inte talade med sådana som vi och att de inte ansåg att vi hade något att säga, eftersom det brukade vara bråk vid våra demonstrationer osv. Det är mycket allvarligt enligt min mening om polisen vägrar ingripa i sådana situationer. Det måste nämligen uppfattas som ett direkt besked till dem som vill ställa till med bråk, att de kan göra det utan att polisen ingriper. Det har förekommit tecken som tyder på att sådana bråk är organiserade och att den klart antidemokratiska organisationen Demokratisk allians här spelar en aktiv roll. Därför vill jag fråga justitieministern ytterligare: Vad har gjorts för att förbereda och informera polismännen om hur de skal! uppträda vid sådana här tillfällen? Finns det ändå inte anledning att överväga om den information och utbildning som poliserna får behöver förbättras.
Herr talman! Som fru Dahl förstår kan jag inte här i kammaren gå in på ett enskilt fall, allra helst när det är föremål för utredning. På fru Dahls fråga vill jag svara att man inom framför allt Stockholms polisdistrikt har lagt ned mycket arbete på att utbilda och informera polisen om hur den skall handla och uppträda i samband med demonstrationer. Så långt jag känner till sker detta just i den rätta andan, som fru Dahl frågar efter, så att det står klart att det är polisens skyldighet att skydda demonstranter mot provokationer och våldsamma angrepp. Det är väl meningen att sådan speciell utbildning och infor mation också skall tas upp ute i landet, men hittills är det ju i Stockholm som behovet varit störst. Jag tror att jag kan försäkra fru Dahl om att polisledningen är mycket observant på nödvändigheten av att polisen uppträder på ett sätt som vi har rätt att begära i sådana här situationer.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag tror dock att det finns många enskildheter att diskutera. Det är alldeles uppenbart att den uppläggning som polisbevakningen hade vid det här tillfället i varje fall inte i första hand syftade till att skydda demonstranterna utan ambassaden, och jag menar att båda sakerna var lika viktiga. Bl. a. det förhållandet att man använde sig av ett kravallstängsel, bakom vilket poliserna stod, gjorde det nästan fysiskt omöjligt för polisen att på något sätt ingripa till skydd för demonstranterna.

Sammanträdet i morgon, torsdagen den 25 maj, inleds kl. 10.00 med en timmes frågestund.

Herr talman! Ett par av de ärenden som står på dagens föredragningslista berör på ett alldeles speciellt sätt den unga generationen. Det första ärendet gäller narkotikamissbruket och det förslag som behandlats i anledning av propositionen 67. Denna proposition upptar fem punkter med förslag till olika åtgärder för att på ett effektivare sätt komma till rätta med dessa allvarliga problem. Justitieutskottet har behandlat punkterna 1—4, och socialutskottet har haft att yttra sig om punkten 5 som gäller förstärkning av socialstyrelsens resurser, frekvensundersökningar samt försöksverksamhet med olika former av vård för narkotikamissbrukare. Dessutom har i socialutskottet behandlats tio motioner i samband med propositionsbehandlingen. Rent allmänt vill jag uttala min tillfredsställelse med propositionens innehåll. De förslag som läggs fram såväl i fråga om de högre straffsatserna som beträffande de ökade möjligheterna till adekvat vård bör verksamt kunna bidra till att komma till rätta med den samhällsfara som narkotikan utgör. Det innebär som föredragande statsrådet säger att fortsatt kamp mot missbruket är nödvändig och att den måste föras på många fronter. Och socialutskottet understryker ånyo vikten av effektiva insatser över hela åtgärdsfältet. Även frågan om att förebygga missbruket — där samällsplaneringen och miljöfrågorna spelar en betydelsefull roll — vill jag starkt framhålla i detta sammanhang. Jag vill poängtera värdet av att det tycks råda stark uppslutning kring målsättningen att det skall vidtas effektiva åtgärder. Tyvärr måste jag säga att det dröjde alltför länge innan regeringen på allvar tog itu med dessa svåra frågor. Narkotikaproblemet aktualiserades tidigt på 1960-talet vid skilda tillfällen i riksdagen, problemet växte och spred sig så småningom över hela landet. Men det var först i slutet av 1968 som regeringen ingrep och lade fram ett tiopunktsprogram för insatser på en bredare front, och 1969 kom förslaget om skärpta straffbestämmelser för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling — av narkotika — från fyra till sex års fängelse. Centern krävde vid det tillfället i partimotion en höjning av maximistraffet för grova narkotikabrott till tio år. Motivet vid det tillfället för vårt ställningstagande till höjning av straffsatserna var bl.a. följande. Tillverkning, försäljning eller smuggling av narkotika i stor skala kan jämställas med mord. Straffet för mord är fängelse i tio år eller på livstid, och även för grov misshandel är maximistraffet så högt som tio år. Vi framhöll också att om narkotikalangaren ådöms ett långt fängelsestraff så får de sociala myndigheterna större möjligheter att under en längre period ta hand om dem som varit langarens kunder och blivit hans offer, för att ge dessa vård. Man isolerar försäljaren från hans marknad under en längre tid och kan då sätta in effektiva vårdåtgärder. I den debatt som då fördes i anledning av vårt förslag om straffskärpning till tio år gjordes nästan gällande att centerförslaget var att sprida mörker över andra kammarens debatt.

Vi har som ledamöter av denna riksdag med jämna mellanrum blivit uppvaktade med olika skrifter och stenciler där det protesterats mot de höjda straffsatserna m.m. Många demonstrerar ju ofta i detta land mot missförhållanden och olika företeelser. Men jag ställer faktiskt frågan: Varför demonstrerar de inte någon gång mot narkotikaeländet som finns runt omkring dem? Vill de öppna sina ögon kan de ju inte undgå att se hur deras jämnåriga undan för undan faller offer för hänsynslösa element. Varför demonstreras det inte någon gång mot dessa narkotikabranschens profitörer som bedriver sitt arbete med allt större förslagenhet och hänsynslöshet och utövar en verksamhet som bryter ner stora delar av ett helt folk? Jag var kritisk i den kammardebatt vi hade 1969 när de nuvarande bestämmelserna fastställdes. Men jag vill lika öppet i dag uttala tacksamhet mot statsrådet för de förslag som den föreliggande propositionen innehåller. Därmed övergår jag till ett par reservationer som jag är med på i socialutskottets betänkande. Båda gäller vårdsidan. Vi kan med beklagande konstatera att vårdplatsantalet inte ökat i den utsträckning som varit önskvärd och nödvändig. Det framgår av propositionen att det i dag finns högst ett hundratal platser på behandlingsoch inackorderingshem. Skall vi få ett resultat av de samlade vårdinsatserna, så måste utan tvivel platsantalet väsentligt utökas, vilket är av största betydelse för eftervård, utslussning i samhället och en fullständig rehabilitering. Detta är en ekonomisk fråga. Vi reservanter har den uppfattningen att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för att klara denna betydelsefulla men också ekonomiskt tunga uppgift. Att antalet vårdplatser inte ökat i den utsträckning som är erforderligt kan ha sin grund i att bestämmelserna för anslagen är sådana att de behöver ändras. Utformningen tycks inte utgöra tillräcklig stimulans för utbyggandet av vårdplatser för eftervård. Statsbidragen är sannolikt för snäva och ger inte utrymme för bidrag till varierade och individanpassade vårdformer.

Huvudansvaret bör åvila huvudmannen, även då full kostnadstäckning utgår. Och vi begär i reservationen 2 att regeringen förelägger riksdagen förslag i enlighet med dessa riktlinjer.

Jag är medveten om svårigheterna för huvudmännen. Och jag tror att dessa svårigheter i betydande grad är ekonomiskt betingade. Naturligtvis är det också nödvändigt med anvisningar om vårdinnehållet för att vi skall uppnå de bästa resultaten. I reservationen 3 har centerpartiets representanter i utskottet i anledning av motionen 1625 tagit upp frågan om statsbidragsbestämmelserna för narkomanvård som sker i enskilda hem. Vi har i denna reservation gett uttryck åt den uppfattningen att även om narkomanvården i stor utsträckning måste ske på sjukhus samt behandlingsoch inackorderingshem, så bör samhället ta till vara de möjligheter som finns att få till stånd lämplig eftervård i enskilda hem av framför allt unga personer. Och vi begär därför att statsbidrag skall utgå med 75 procent av kostnaden för vården då en fosterhemsplacering sker på grund av narkotikamissbruk. Vi ser denna vårdform som ett mycket värdefullt komplement till den övriga vården. Och vi reservanter vill ha sagt att det bör ligga i samhällets intresse att ta till vara alla de möjligheter som kan uppbringas. Vi behöver dessa vårdplatser — vi behöver enskilda människor som kan och vill göra en insats inom detta vårdområde. Nu avstyrker socialutskottet detta yrkande på några få rader med att säga att ”missbruk av narkotika ofta torde utgöra endast en av de faktorer som barnavårdsnämnden beaktar vid en fosterbarnsplacering och att det knappast kan komma i fråga att i alla dessa fall låta staten överta en stor del av kommunernas kostnad för vården”. I reservationen har vi klart markerat att statsbidrag bör utgå endast i de fall då det genom läkarintyg eller på annat sätt klart framgår att fosterhemsplaceringen har sin huvudsakliga grund i missbruket. Och vi begär därför liksom i reservationen 2 att Kungl. Maj:t för riksdagen lägger fram förslag om statsbidrag till denna vårdform. Herr talman! Med det sagda ber jag få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 vid socialutskottets betänkande nr 21.